Herr talman! Efter denna gruvliga salva skulle jag naturligtvis känna mig fullkomligt tillplattad. Herr Norling började med en kritik av regeringens formella handläggning av detta ärende och hade en del mer eller mindre sofistikerade bedömningar att göra. Han menade att regeringen hade visat nonchalans mot riksdagen genom att inte ta upp denna fråga i riksdagen, innan regeringen fattade sitt beslut. Jag kan inte erinra mig att herr Norling såsom statsråd före varje beslut som han skulle fatta gick till riksdagen och frågade hur han skulle göra. När blev en sådan ordning införd i detta hus och i regeringskansliet? Jag tror inte heller att ärendet skulle ha vunnit i fråga om snabbehandling, om vi hade haft en debatt i riksdagen. Det tar ju alltid en viss tid att arrangera en sådan debatt. Inte heller det av statens järnvägar och posten begärda remissförfarandet hade lett till ett snabbare resultat. Det var en fantastisk remissomgång man ville ha, och vi vet alla att sådant tar tid.

Jag tror mig utan någon som helst tvekan kunna säga att herr Norlings beskrivning i detta avseende är alldeles riktig. Därför förvånar det mig att herr Norling så livfullt och så dramatiskt gör denna beskrivning. Det förvånar mig, därför att dessa olidliga och omänskliga arbetsförhållanden ju inte kan ha uppkommit plötsligt, utan måste ha utvecklats under en lång följd av år. Det är ju ändå herr Norling som ända till för sex veckor sedan hade ansvaret för allt detta. De relaterade förhållandena tyder på en ganska uppseendeväckande brist på omtanke om den personal som tvingats jobba i denna gräsliga miljö. De innebär en nonchalans mot personalens berättigade krav på en acceptabel arbetsmiljö. Jag skulle verkligen inte tillåta mig en sådan nonchalans med det ansvar jag har för de verk som är underställda kommunikationsdepartementet. Jag ser det såsom en mycket viktig uppgift för en departementschef att värna om de till departementet hörande verkens möjligheter att bedriva sin verksamhet på bästa möjliga sätt och att värna om att verkspersonalen har en god arbetsmiljö. Jag försäkrar 121 herr Norling att jag har en mycket bestämd vilja att handla på det sättet. Jag kommer att göra mitt bästa för att följa den linjen så länge jag innehar min nuvarande tjänst.

Det kan väl inte vara något fel att man vill ha ett ordentligt beslutsunderlag? Det föreligger inte f. n. Det innebär, herr Norling, att Västerjärva fortfarande är ett alternativ, att jämföras med andra alternativ som kan komma fram och som kan tillgodose samtliga de krav som vi måste ställa på terminalen. Vad slutligen gäller den av herr Norling påstådda förseningen av terminalens tillkomst skall vi komma ihåg att det år då postverket räknar med att kunna flytta till en ny terminal enligt hittills föreliggande planer är 1982. Jag har mycket goda förhoppningar att vi skall kunna få fram ett förslag, vilken lokalisering vi än väljer, som inte avsevärt senarelägger den tidpunkten. Jag vill också säga att det arbete vi skall lägga ner och verkligen bedriva intensivt för att kunna tillgodose det önskemålet skall ske i samråd från början, såväl med de berörda verkens ledningar som med berörd personal.

Herr talman! Det var fortfarande egentligen inte svar på någonting, det som herr Turesson nu sade. Och jag förstår det, eftersom jag har fått beskrivet hur det har gått till i fråga om beslutsordningen. Efter påtryckningar från personalorganisationerna kallades de till ett möte den 3 november. Enligt vad de anställda har berättat för mig, sade bostadsministern vid mötets början att regeringen redan hade fattat sitt beslut. Den enda motivering som gavs var att alla de tre borgerliga partierna i valtal i Solna hade lovat att upphäva det tidigare beslutet. Detta viktiga beslut i en komplicerad fråga som berör hela landet har sålunda fattats på torgmöten i Solna. Av de tre berörda departementen har uppenbarligen två, finansoch kommunikations-, varit för SJ:s och postverkets lösning men har fått vika sig för bostadsministern. Det allvarligaste i den här handläggningen är, herr talman, att den nya borgerliga regeringens beslut i terminalfrågan har tagits för att värva väljare i Solna. Regeringen har gått emot de två största affärsverken i vårt land, gått emot deras personal — däribland 2 000 anställda på Stockholm Ban med bedrövliga arbetsförhållanden — och gått emot näringslivet. I stället har en sluten politikerkrets avgjort frågan på grund av vallöften. Jag skall inte förlänga debatten nämnvärt, för klockan är mycket, men kommunikationsministern gjorde vissa försök att släta över den behandling som han i egenskap av regeringsledamot blivit utsatt för av en regeringskollega. Jag skall inte säga mer om det än att min bestämda upp fattning är att era kontakter, kommunikationsministerns och bostadsministerns, i denna fråga närmast kan liknas vid skämthistorien om hustrun och mannen som diskuterade vad som kunde hända dem på gamla dar, varvid hustrun sade: Om någon av oss båda skulle falla ifrån, så kommer jag att bo kvar i villan. Kommunikationsministern har inte svarat på frågan om han i förväg var underrättad om vad bostadsministern skulle säga i talet. Herr Turesson kanske rent av var överens med bostadsministern om utspelet - det vet vi inte. Jag frågade om kommunikationsministern ansåg att sakuppgifterna som jag lämnade var riktiga. Om han inte tyckte det, skulle det vara intressant att veta på vilka punkter parterna lämnat felaktiga uppgifter. Jag frågade om sakunderlaget diskuterats inom hela regeringen vid vad som kallas allmän regeringsberedning. Jag frågade om kommunikationsministern och bostadsministern besökt arbetsplatsen Stockholm Ban innan regeringen fattade sitt beslut den 11 november. På den sistnämnda frågan har jag fått svar. Kommunikationsministern sade att han tror att det ser så illa ut som jag beskrev det. Det måste ju betyda att han själv inte har varit där, annars kunde han ju ha sagt: Jag såg att det var bedrövligt jag också när jag var där. Inga svar — inte på någon fråga. Dessutom har jag inte fått några godtagbara svar på de fyra frågorna i interpellationen, bl.a. den oerhört viktiga frågan om hur de anställda och deras fackliga organisationer behandlats under ärendets gång. Herr Turesson är i detta ärende ur stånd att försvara sitt och regeringens handlande. Det går inte, av den enkla anledningen att ingenting av det regeringen gjort kan försvaras. Kommunikationsministern har blivit överkörd av en regeringskollega. — Herr talman, en kommunikationsministers uppgift till vardags är ju bl.a. att se till att inte andra människor blir överkörda. Nu går det inte att göra mera i denna fråga för dagen. Men vi skall komma tillbaka. För att inte alldeles förstöra herr Turessons humör skall jag till sist säga att jag innerst inne tror att herr Turesson, när han får samla ihop spillrorna av det regeringen ställt till med i detta ärende, är stark nog att gå till motanfall inom regeringen och visa var skåpet skall stå när det gäller kommunikationsärenden. Men det gäller tydligen att vara snabb. Det går inte att vänta, för då hinner någon regeringskollega ge offentlighet åt sin uppfattning, och sedan är det för sent. Skämt åsido. Jag är uppriktig när jag säger att jag genom åren lärt mig uppskatta herr Turesson som parlamentariker, som trafikpolitiker för fasthet och mycket annat. Därför är jag ledsen över att herr Turesson inte tar avstånd från denna handläggning av ärendet, ledsen över att herr Turesson tycks ha kunnat spela med i detta märkliga skådespel. Jag dristar mig tro att kommunikationsministern skall kunna återta initiativet och återgå till en saklig debatt. Om så sker får vi en postoch SJ-terminal i Västerjärva i Solna 1982, som planerat var från början.

Herr talman! Låt mig bara i all korthet säga att jag vill avstå från att kommentera både herr Norlings bekymmer om hur han tror att det går till inom den nya regeringen och hans spekulationer i det avseendet, liksom hans skämthistorier. Jag är nämligen av den uppfattningen och bestämda meningen att detta inte är någonting att skämta om. Det ligger ett stort ansvar på oss, och vi är beredda och fyllda av vilja att ta det ansvaret och med kraft driva den utredning som satts i gång så att vi får ett resultat som inte innebär någon väsentlig försening. Även om herr Norling är ledsen i dag, kanske han blir glad den dag då utredningen måhända kommer till att terminalen skall ligga i Västerjärva.
Herr talman! Jag skall inte säga mer om herr Turessons senaste inlägg än att han inte har diskuterat sakfrågan i något av sina inlägg, inte med ett ord berört själva ärendet. Jag försökte få i gång en debatt i sakfrågan, men det lyckades inte. Kommunikationsministern hade ingen möjlighet att föra en sakdebatt. Herr Turesson säger att detta inte är någonting att skämta om. Nej, självfallet inte. Men när jag besökte Stockholm Ban för några dagar sedan och träffade representanter för de anställda så var det första de sade till mig: Det här måste väl ändå vara ett enda stort skämt alltihop. De som har väntat på denna terminal i åtta tio år kunde aldrig tro att det var ett allvarligt beslut regeringen tagit när man nu upphävt vårt beslut om att bygga terminalen. Det skämtsamma i denna allvarliga fråga får nog herr Turesson och regeringen ta på sig. Man skämtar inte på det sätt regeringen gjort i denna allvarliga fråga. Här gällde det att rädda arbetsmiljön för 2000 människor, här gällde det att rädda SJ:s och postens möjligheter att inom överskådlig tid klara sina transportfrågor. Men det har den nya regeringen beklagligtvis, skall vi uttrycka det litet vårdslöst, genom beslutsformer som kan diskuteras hur länge som helst skämtat bort. Och hur det har kunnat ske och varför herr Turesson inte med ett enda ord går in och beklagar detta hör kanske till det allra märkligaste i den här debatten, speciellt mot bakgrund av vad jag sade i min förra replik, nämligen att jag hyser den allra största aktning för herr Turesson som politiker och som en rättskaffens man när det gäller att se på olika frågor.

Jag försäkrar att om inte herr Turesson har varit på Stockholm Ban förut kommer han, om han gör ett besök där, att bli mottagen på ett sätt som han aldrig kunnat drömma om, ifall han lämnar beskedet att det skall bli en terminal i Solna 1982. Jag dristar mig faktiskt att efter herr Turessons senaste inlägg tro att frågan ändå kommer att få den lösningen. Herr Turesson önskas lycka till både inom och utom regeringen.

Herr talman! Fröken Hjelmström har frågat mig om regeringen är beredd att vidta åtgärder för att också vårdtagarerfarenheter skall få räknas som merit vid antagningen till viss utbildning. Efter samråd med statsrådet Mogård vill jag svara fröken Hjelmström följande. Om antalet behöriga sökande till en utbildning överstiger antalet utbildningsplatser, måste man göra någon form av urval bland de sökande. Urvalet görs av antagningsmyndigheten, som tillämpar de regler som gäller för den aktuella utbildningen och fattar beslut om antagning. Urvalsregler utfärdas av regeringen. Huvudsakligen två regelsystem gäller f. n., ett för utbildningar inom grundskolans kompetensområde, ett annat för den s.k. högre utbildningen. Inget av dessa system lämnar antagningsmyndigheten möjlighet att ge meritvärde i form av vissa poäng åt erfarenhet som vårdtagare. Antagningsmyndigheten kan dock inom den s.k. fria kvoten anta behörig sökande som på grund av civil eller militär utbildning, praktisk erfarenhet eller annan omständighet bör få företräde framför de sökande som skulle antagits enligt de generella reglerna. Detta gäller f. n. både inom högre utbildning och inom grundskolans kompetensområde. Inom grundskolans kompetensområde är det f.n. inte aktuellt med några förändringar i detta avseende. Inom högskoleområdet träder nya antagningsbestämmelser i kraft den 1 juli 1977. Tekniskt sett försvinner då den fria kvoten. Motsvarande möjligheter att ta speciella hänsyn till vissa sökande kommer självfallet att finnas. Antagningsmyndigheten skall bedöma om sökande på grund av handikapp eller — och detta är viktigt — annan synnerlig omständighet skall få företräde framför sökande, som annars skulle ha antagits med tillämpning av de generella reglerna. När det gäller statlig högskoleutbildning är universitetsoch högsko leämbetet antagningsmyndighet för den antagning som görs centralt. Vid UHÄ skall finnas en antagningsnämnd med företrädare för allmänna intressen, för de studerande och för högskoleverksamheten. För lokal antagning finns nu ett förslag om att resp. högskolestyrelse skall vara antagningsmyndighet. Förslaget innebär också att antagningsnämnder skall inrättas även på lokal nivå. Också i de lokala nämnderna skall finnas företrädare för allmänna intressen samt för lärare och studerande. Enligt de antagningsregler som jag här har återgett, både de nuvarande och de kommande, är det alltså en uppgift för antagningsmyndigheten att individuellt bedöma vissa sökande och att ta ställning till om speciella omständigheter i den sökandes situation bör vägas mot de formellt poängsatta meriterna. I det individuella fallet kan därför även erfarenheter som fröken Hjelmström avser tas med vid bedömningen av sökande. De antagningsnämnder som jag talade om tidigare kan således få en viktig uppgift att fylla vid dessa bedömningar.

Herr talman! Jag tackar utbildningsministern för svaret. Vid en första genomläsning föreföll det mig som om utbildningsministern helt missuppfattat mig. Jag frågade inte om gällande bestämmelser för antagning från grundskolan eller högre utbildning. Jag frågade inte heller om hur antagningen är organiserad eller skall organiseras. Min fråga gällde om inte vårdtagarerfarenheter skall få räknas som merit vid antagning till vissa utbildningar. Nu berörs detta helt kort på två ställen i svaret, och där måste jag tyvärr konstatera att utbildningsministern inte satt sig in i frågeställningen.

Det är precis samma inställning som överklassens kvinnor visade på 1800-talet när de sprang omkring i slummen med matkorgar och avlagda kläder, och som i dag präglar det sociala engagemanget hos vissa tvivelaktiga s.k. välgörenhetsorganisationer. Det är vad jag kallar en förtryckarmentalitet, och ingen välvilja i världen kan ändra på det förhållandet. Det är inte av några ömsinthetsskäl som det är så viktigt att personer med vårdtagarerfarenheter skall få räkna de erfarenheterna som en merit utan helt enkelt därför att de är en tillgång för såväl utbildningen som det yrke de utbildas för. Också av rättviseskäl bör dessa erfarenheter räknas som merit. Inom narkomanvården och alkoholistvården finns det mängder av praktiska exempel på att de mest framgångsrika vårdformerna är just de där f.d. vårdtagare jobbar. De svenska forskningsresultaten exempelvis från Deltagården utanför Sala visar att denna form av vård ger en dubbelt så hög förbättringsprocent som andra vårdformer. En utvärdering av RFHL:s kollektiv skulle sannolikt ge samma resultat. Och det här gäller inte bara Sverige utan internationellt. Det finns också en omfattande litteratur inom området, som rekommenderas för genomläsning och som ger klara belägg för den positiva betydelse egen framgångsrik kamp har i arbetet bl.a. genom att det blir mer realitetsanpassat. De statusskillnader som fortfarande finns inom många vårdformer mellan vårdare och vårdtagare minskar. Också inom själva utbildningen är de erfarenheter dessa elever har till stor nytta. På socialhögskolorna i dag finns exempelvis personer med långvarig arbetslivserfarenhet, med vårdtagarerfarenhet och sådana som kommer direkt från gymnasieskolan. Konfrontationen mellan de här olika grupperna är en oerhörd tillgång för både skolan och utbildningen. Också inom andra områden borde vårdtagarerfarenhet kunna vara en tillgång. Inom juristutbildningen exempelvis borde det vara en merit att ha varit intagen. Nu tycks utbildningsministern dessutom vara okunnig om vad det innebär att ha erfarenhet av s.k. behandling i olika former. Det är inte fråga om något passivt mottagande — det är fråga om en aktiv kamp mot sociala problem. Det är ett arbete man utför, ett hårt arbete som kräver en hög grad av styrka och medvetenhet. Det tycker jag inte minst intervjun i Dagens Nyheter i morse ger uttryck för. Och en person som utfört detta arbete måste anses betydligt bättre rustad än exempelvis en elev som kommer direkt från gymnasiet. Statsmakterna har ju i olika sammanhang förklarat sig stödja R-förbundens strävanden. Är detta fortfarande giltigt, eller är utbildningsministerns svar att se som ytterligare tecken på en högervridning av synen på s.k. sociala problem? Vi har ju de nya direktiven till socialutredningen i gott minne. Jag vill ha ett rakt svar på min fråga: Kommer utbildningsministern att verka för en ändring av antagningsbestämmelserna, så att även vårdtagarerfarenheter skall få räknas som merit, eller kommer han inte att göra detta? Det är ingen svår fråga. Det går att svara ja eller nej på den frågan.

Herr talman! Fröken Hjelmström var inte nöjd med mitt svar. Jag gjorde ett försök att klarlägga vilka principer som gäller för antagning till olika utbildningar och redovisade då att vi på den högre utbildningens område kommer att få ett nytt intagningssystem, som ännu inte har trätt i kraft. I det systemet finns det möjlighet att tillgodoräkna sig också arbetslivserfarenhet, och till den hör t.ex. kvalificerat föreningsarbete på fritid och av viss omfattning. Det betyder alltså att en vårdtagare som arbetar i en sådan förening — en patientförening eller något liknande — skall kunna få meritpoäng. Nu frågar fröken Hjelmström om jag är beredd att ändra på dessa principer. Det vore väl underligt om man skulle göra ändringar redan innan de principer som antagits på grundval av ett enigt riksdagsbeslut har trätt i kraft. Jag försökte klargöra att i systemet finns utrymme också för vårdtagarerfarenhet. Men jag kan inte inse att man utan vidare kan lova att de som har den bakgrunden skall gå före sökande med bättre formella meriter. Man skall väga in både deras erfarenheter av föreningsliv och deras personliga omständigheter för att se om man i det individuella fallet kan ta särskild hänsyn. Jag tror inte att det är systemet som behöver ändras. Det är här en fråga om hur man tolkar de principer som skall komma att gälla. Därvidlag kan väl i bästa fall också denna debatt vara i någon mån vägledande.

Herr talman! De generella bestämmelser om antagning som finns ger inte vårdtagarerfarenheter något som helst värde som merit. Det skall bara bli en bedömning av om synnerliga skäl finns till företräde i sådant fall, och detta upprepar utbildningsministern nu. Men poängen med mitt anförande var att få ett svar på frågan om utbildningsministern kunde tänka sig att vårdtagarerfarenheter precis som arbetslivserfarenhet skulle räknas som en generell grund för antagning till högre utbildning. Det är inte fråga om att ge de sökande det gäller företräde av något slags allmänt humanitära skäl, därför att man tycker synd om dem. Det är vad jag i mitt första inlägg kallade förtryckarmentalitet. Det gäller i stället att erkänna dessa erfarenheter som en tillgång av positivt värde, precis som arbetslivserfarenheten. Det är fint att man kommit så långt att man ger människor med arbetslivserfarenhet större möjlighet att komma in på högre utbildning. Det vore t.o.m. en fördel, tycker jag, om samtliga som studerar till högre utbildning hade sådan erfarenhet. Men det är fortfarande inte det som frågan gällde, utan om man vill jämställa vårdtagarerfarenheter med arbetslivserfarenheter. Jag kan inte tolka utbildningsministern på annat sätt än att han inte är beredd att verka för det. Detta är desto mer tragiskt som vi vet att många missbrukare och f.d. missbrukare diskrimineras på arbetsmarknaden på olika sätt. Det gör att de inte har någon chans att skaffa en erfarenhet som ger dem tillträde till högre utbildning. De skulle kunna få jobb om de hade utbildning, men nu får de inte heller en utbildning som de har rätt att kräva, och då blir följden en ond cirkel.
Herr talman! Fröken Hjelmström hävdar att den svenska riksdagen har präglats av förtryckarmentalitet när den har godtagit principerna för det nya antagningssystemet. Jag — som kanske något bättre än fröken Hjelmström känner den svenska riksdagens stämningar — vill bestämt förneka detta. Det är tvärtom så, att det nya systemet innebär att möjligheter öppnas att tillgodoräkna sig erfarenheter av skilda slag, som innebär att man kan gå före studerande med formella meriter. Men hur skall man objektivt kunna poängsätta vårdtagarerfarenhet? Är det ändå inte rimligt att man försöker göra en individuell bedömning? Det kan väl inte vara så, att det förhållandet att man tar speciell hänsyn till en enskild individs omständigheter måste tolkas som ett uttryck för förtryckarmentalitet — det kan vara av respekt för den individens speciella förhållanden, livssituation, arbetslivserfarenhet. Det är ju det som ligger bakom riksdagsbeslutet.

Herr talman! Jag hävdade inte att den svenska riksdagen präglades av förtryckarmentalitet; jag hävdade att det svar jag fått på min interpellation, i vilket det sägs att dessa individer på grund av ett socialt handikapp kan under synnerliga omständigheter få tillträde till högre utbildning, kan kallas förtryckarmentalitet i den gamla 1800-talsandan, vilket jag tog upp tidigare. Jag beklagar att utbildningsministern vidhåller sin uppfattning.
Herr talman! Nej, mitt svar är präglat av förståelse för de människor det här gäller, fröken Hjelmström! Det kanske inte vore så dumt om fröken Hjelmström beaktade att jag har försökt vara så tillmötesgående som man kan vara inom ramen för det system som har antagits. Svaret måste ju rimligen — också från fröken Hjelmströms egna synpunkter — betecknas som ett positivt svar.

Herr talman! Jag har att anmäla att jag av arbetsmässiga skäl inte kan besvara interpellation nr 17 av herr Svensson i Malmö inom föreskriven tid, utan kommer att göra det vid en senare tidpunkt efter samråd med herr Svensson.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min interpellation, men det måste nog betonas att svaret i varje fall i nuläget inte skingrar oron över situationen. Redan i samband med beslutet 1974 om byggandet av Stålverk 80 framhöll jag, och även andra, att det är ett industribeslut av en sådan omfattning att det måste få konsekvenser för samhällsplaneringen i övrigt och att kommunen därför måste få ett särskilt expansionsstöd. Så kom alltså det nya beslutet, som jag i olika sammanhang kritiserat. Stålverk 80 inte bara bantas utan försvinner ut i en oviss framtid. Och det blir inte heller billigt för Luleå kommun. Att vara kommunalman i den kommunen i de här dagarna är verkligen ingen avundsvärd sits. Man har hela tiden från 1974 planerat utgående från att Stålverk 80 skulle byggas och att befolkningen skulle öka från 60 000 till över 80 000 personer. Man har satsat på ett mycket ambitiöst bostadsbyggnadsprogram, och man räknar kallt med att de projekt som redan är i gång ger 1 000 tomma lägenheter flera år framåt. Men inte bara det. Också på en rad andra områden har man satsat, utgående från beslutet om att Stålverk 80 skulle byggas. Det gäller kommunikationer, daghem, skolor osv. och en rad inköp — och allting har byggt på riksdagsbeslutet från 1974. Jag framhöll i riksdagsdebatten när det beslutet togs, att om riksdagen tar ett industribeslut av sådana dimensioner att kommunen i fråga tvingas satsa oerhörda summor till följd därav, måste riksdagen också ta de ekonomiska konsekvenserna av det beslutet. Precis samma resonemang vill jag föra när det gäller följderna av det nya beslutet. Det är verkligen inte Luleå kommuns fel att man hamnat i en ekonomisk rävsax. Kommunen har blivit ett offer för ett spel på hög nivå. Därför måste också regering och riksdag ta det moraliska ansvaret genom att se till att notan betalas via statskassan. Det handlar inte om några små belopp. Siffror på upp till 250 milj.kr. har nämnts i sammanhanget, och det beloppet är säkert tilltaget i underkant, eftersom alla effekter av kraschen inte låter sig mätas så enkelt. Man kan göra uppskattningar, och bl.a. kan man konstatera att Luleå har ett våldsamt överdimensionerat bostadsbyggnadsprogram. Det har inletts, och det måste till stora delar slutföras. Det ger kommunen minst 1 000 tomma lägenheter, och enbart hyresförlusterna kommer att kosta ca 1 milj.kr. varje månad. Man har satsat stora pengar på kajer och muddring i stålverkshamnen. Bara det är ett projekt som rör sig om hundratals miljoner. Nu gör man i Luleå kommun vad man kan för att ställa om sig utifrån det nya läget — men det är inte lika enkelt som det var för beslutsfattarna att spola idén om Stålverk 80. Man kan inte avbryta bostadsprojekt som är långt gångna, man är bunden av kontrakt och man har också — det vill jag betona — ansvaret för sysselsättningen. Genom beslutet om Stålverk 80 lurades inte bara kommunalmännen i Luleå utan också en mängd byggnadsarbetare och andra, som flyttade till det som, sade man, skulle bli Sveriges mest expansiva region. Nu står det helt klart att Luleå kommun inte klarar konsekvenserna av de nya negativa besluten. Kommunen har redan nu — det har jag redogjort för i min interpellation — en låneskuld som är oroande hög. Till årets slut har man lån på upp till 470 milj.kr. För nästa år har man räknat med att enbart räntor och amorteringar kommer att kosta 80 milj.kr. Det är siffror av en storleksordning som kommuner av betydligt större format brukar röra sig med. Om kommunen själv måste svara för ”begravningskostnaderna” för Stålverk 80 blir läget helt ohållbart, det förstår vi. Nu framhåller kommunministern att en speciell utredningsgrupp eventuellt kommer att tillsättas och att en arbetsgrupp tidigare har kommit fram till förslaget att Luleå skulle få ett extra skatteutjämningsbidrag som motsvarar en årlig utdebitering av en krona. Grundvalen för de tidigare beräkningarna var att projektet Stålverk 80 då ännu fanns kvar i sinnevärlden. Nu har alltså en ny situation uppstått. Det blir inget Stålverk 80. Luleå kommun har lurats till gigantiska felsatsningar, som kostar 300 milj.kr. eller mer. Man räknade tidigare med en starkt ökande skattekraft — genom den planerade expansionen —- men också det är en faktor som förändrats. Skatteinkomsterna kommer inte att öka i den omfattning som man hade trott och som arbetsgruppen också självfallet utgått från i sina tidigare beräkningar. Det måste innebära att statens stöd blir betydligt större än den krona som vi nu resonerar om. Jag skall inte förvandla det här till en näringspolitisk debatt, även om det vore frestande. Men i sammanhanget bör väl tilläggas att det inte bara är Luleå kommun som drabbas av det kraschade projektet. Kommunministern har ju också ansvar för övriga kommuner. Stålverk 80 skulle ju bli en sysselsättningsmässig injektion för hela Norrbotten. Överallt i kommunerna trodde man och hoppades på bieffekter av Stålverk 80. Också grannkommunerna till Luleå har under senare år i sin planering tagit hänsyn till att det som kallades den djärvaste statliga industrisatsning vi skådat skulle förläggas till Luleå och påverka hela den s.k. fyrkanten. I inlandskommunerna spekulerade man över vilka positiva konsekvenser detta skulle få. Det är alltså inte bara Luleå kommun som borde få ett rejält skadestånd. Men vi skall naturligtvis hålla oss till Luleå i detta sammanhang, eftersom det var den kommunen som togs upp i min interpellation. Jag fattar kommunministern så, att han är beredd att medverka till att staten ger Luleå kommun ett speciellt ekonomiskt stöd för att klara upp denna trassliga härva. Det är i så fall bra. Kan jag också tolka kommunministern så, att hans åsikt är att Luleå kommun inte bara skall få hjälp delvis, utan att statsrådet menar att statskassan skall stå för hela den förlusträkning som direkt kan sägas vara en följd av det nu spolade Stålverksprojektet?

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunministern för svaret på min fråga. Jag skall inte beröra bakgrunden till Luleå kommuns ekonomiska problem. De problemen är kända, och herr Lövenborg har också tagit upp några av dem. Jag skall därför koncentrera mig på innehållet i svaret. Svaret är positivt i två viktiga hänseenden. Det är till att börja med tillfredsställande att notera att regeringen under en kommande femårsperiod med början år 1978 skall lämna Luleå kommun ett extra skatteutjämningsbidrag som motsvarar en årlig utdebitering av en krona. I pengar rör det sig om ca 100 milj.kr., som regeringen tillskjuter till kommunen för att motverka alltför kraftiga skattehöjningar. Jag vill också säga att detta besked från kommunministern om ett extra skatteutjämningsbidrag helt uppfyller de förväntningar som Luleå kommun hade vid utarbetandet av sin driftbudget för 1978 och de närmaste åren därefter.

Jag hoppas att statsrådet i samband därmed inom den närmaste tiden skall tillsätta en speciell utredningsgrupp som får i uppdrag att analysera Luleå kommuns besvärliga ekonomiska situation. Enligt min uppfattning får det inte överlämnas till den enskilda kommunen att ensam klara de ekonomiska problem som uppstår i samband med att statsmakterna ålägger denna åtaganden av stor ekonomisk räckvidd, som t.ex. är fallet med Luleå kommun, där Stålverk 80-projektet nu uppskjutits. Jag har också tolkat kommunministerns svar så, att han där bekräftar att han har förståelse för Luleå kommuns svåra ekonomiska läge och att han också är beredd att hjälpa till för att lösa problemen där. Jag vill än en gång tacka statsrådet för svaret på min fråga.

Herr talman! Det är klart att något av det man redan har inlett i form av planering för vissa projekt kan minskas ned, men när det gäller exempelvis det ambitiösa bostadsprogrammet är man låst av långt gående åtaganden. Jag vill också säga till herr kommunministern att jag uppfattar andan i hans svar lika positivt som herr Stridsman. Jag betraktar det också som förpliktande i fortsättningen. Att räkna ut vad de här felslagna planerna har kostat och kommer att kosta Luleå kommun är självfallet inte lätt. I realiteten rör det sig om betydligt högre siffror än dem som redan har nämnts här. Det handlar bl.a. om att byggnadsarbetare blir arbetslösa genom nedskärningar på byggenskapens område. Detta är givetvis problem som direkt kommer att drabba kommunen på olika sätt. Skatteinkomsterna blir inte vad man har räknat med, och det drabbar också andra områden. Vad som är viktigt är att regeringen tar det fulla ekonomiska ansvaret för vad som har skett och lägger fram förslag som löser det dilemma som Luleå kommun oförskyllt har hamnat i. Det är ändå ett dåligt plåster på såren. Utvecklingsplanering är något konstruktivt och fantasieggande. Den inledda avvecklingsplaneringen är inte bara en besvärlig utan också en deprimerande uppgift. Nu står man bl.a. med det som kallas ”Sveriges största sandlåda”, där stålverket skulle ha legat, med växande ekonomiska bekymmer och risk för arbetslöshet. Det gör att speciella insatser i Luleå är både brådskande och oundvikliga. Någon lång utredning behöver man inte företa för att bli klar över kommunens behov av hjälp. Jag hoppas sålunda att kommunministern ser till att det arbetet forceras. Jag betraktar också det här interpellationssvaret som förpliktande i det avseendet.

Herr talman! Fru Wiklund har frågat mig vilka åtgärder regeringen planerar för att säkerställa arbetstillfällena vid Algots fabriker i Västerbotten. Fru Normark har frågat om jag är beredd medverka till att Algots Nord fullföljer sin del av avtalet beträffande sysselsättningen i Västerbotten. Herr Lövenborg har frågat om regeringen är beredd vidta åtgärder för att hindra nedskärning och avveckling av Brason-fabriken i Gällivare. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Den tidigare regeringen träffade i början av 1970-talet avtal med Algot — Nr 30 Johansson AB och AB Eiser om de s.k. Norrlandsetableringarna. Kon Fredagen den fektionsindustriproduktion skulle bedrivas av Algots Nord AB i Skel 19 november 1976 lefteå, Lycksele och Norsjö och av AB Eiser i Gällivare, Sollefteå och = Kramfors. I utbyggt skick skulle Algots Nord sysselsätta 1000 personer Om åtgärder för att och Eiser 600 personer. I dagsläget arbetar ca 900 personer vid de sex säkerställa sysselarbetsställena, varav Algots Nord svarar för drygt 700 personer. sättningen vid Såväl Algotssom Eiserkoncernen befinner sig i ett trängt ekonomiskt = Algotsfabrikerna i läge. Långtgående åtgärder med allvarliga sysselsättningskonsekvenser = Västerbotten, också för Norrlandsenheterna har aktualiserats.

Herr talman! Jag får tacka industriministern för svaret. Det var den 9 september 1972 som avtalet mellan staten och Algot Johansson AB undertecknades, då företaget åtog sig att bilda ett dotterbolag för tillverkning av lättare konfektion i Västerbottens län. Under fem år, från årsskiftet 1972-1973, skulle företaget bygga ut sin verksamhet så att det i slutet av perioden skulle vara minst 1 000 personer sysselsatta — 600 i Skellefteå och 200 i vardera Lycksele och Norsjö. Detta åtagande förutsatte ett statligt stöd på 70 milj.kr., varav 15 milj.kr. i statsbidrag till kommunernas byggande av industrilokaler och resten till rekrytering och utbildning av personal samt maskinanskaffning. Kommunernas insatser uppgick till mellan 4,5 och 5 milj.kr. sammanlagt. Det blev arbete och tryggare framtid åt människor som annars inte skulle ha fått sysselsättning i hemorten. Efter tre år hade Algots klarat att anställa två tredjedelar av de 1000 som krävdes för att få ut hela statsbidraget. Som mest arbetade ca 760 personer vid Västerbottensfabrikerna. Det verkade gå bra, och det fanns inte någon större anledning att tro att företaget inte skulle uppfylla sina åtaganden under femårsperioden. I årsredovisningen 1975 beskrevs Algots starka sidor så här i tidskriften Affärsvärlden: ”- God soliditet och likviditet —- Utvecklad produktionsteknik - Väl etablerad marknadsorganisation.” 143 Visserligen sades det på visst håll i ledningen att Algots borde överväga att lägga sin produktion utomlands, om det inte blev besinning i löneanspråken. Tala om besinning för denna låglönegrupp! Och då kommer chockbudet via massmedia den 5 november i år utan att de anställda informerats: Algots måste skära ned produktionen och avskeda bl.a. i Skellefteå, Lycksele och Norsjö. Den 8 november låg min fråga på riksdagens bord och den 10 november aviserade regeringen ett ökat stöd till tekoindustrin. De anställda kan inte lita på det privata näringslivet, det är klart. Det utredningsoch planeringsarbete som pågår förutsätter jag också sker i samråd med de lokala fackföreningarnas representanter. Här har samhället helhjärtat ställt upp för att trygga sysselsättningen vid Algots i Västerbotten, och nu vill företaget komma ifrån sitt åtagande. Industriministern nämnde ingenting om huruvida han ämnar följa upp den delen. Regeringen kan inte komma undan ansvaret för sysselsättningen i Västerbotten. Här finns arbetskraften! Här finns lokaler och samhällsservice beräknade för de tusen jobben. Då frågar jag industriministern: Bör staten ge mer pengar direkt till det företaget? Vore det inte lämpligt med särskild företagsbildning med staten som ägare?

Herr talman! Jag ber också att få tacka industriministern för svaret. I min fråga har jag tagit vara på ett yttrande av industriministern om Eiserkoncernens inskränkningsplaner, det var i en intervju i Dagens Nyheter den 31 oktober. Där säger statsrådet: ”De regionalpolitiska satsningarna måste räddas helt.” Det svar som statsrådet Åsling lämnar i dag är faktiskt inte lika bestämt och betryggande. Jag är självfallet speciellt intresserad av vad som skall hända med Brason-fabriken i Gällivare. Det framhålls i svaret att man vill garantera driften under vissa förutsättningar i två år. I jämförelse med nedläggningsbeslutet måste det sägas vara ett bättre besked, allt är ju relativt, men man frågar sig vad som händer efter de två åren. Jag vill också ställa det här begränsade löftet i relation till vad som utlovades vid etableringen. Då blev det sagt att Brason-fabriken skulle ha 200 anställda senast 1980. Nu står man alltså där med en stor nybyggd fabrik, den är så stor att de nuvarande 37-38 anställda har placerats bakom avbalkningar i ett hörn i fabrikshallen, förmodligen för att de inte skall gripas av torgskräck när de blickar ut över den stora ytan. Att garantera 37 eller 38 arbetstillfällen under två år i en region där minst 1 000 kvinnor vill ha arbete är egentligen en alltför begränsad målsättning. Om man vill rädda de regionalpolitiska satsningarna, som herr Åsling säger i DN, bör det också innebära, anser jag, att man räddar målsättningen som utlovades vid etableringen, nämligen 200 arbetstillfällen senast 1980. regeringens ambitioner? Är herr Åsling också beredd att verka för att Nr 30 tidigare löften infrias? Fredagen den
Herr talman! Då Svea Wiklund inte har tillfälle att närvara här i kam — Om åtgärder för att maren ber jag att få framföra hennes tack till statsrådet. säkerställa syssel Industriministern tecknar en utomordentligt allvarlig framtidsbild för — sättningen vid de berörda företagen. Det kan leda till, säger statsrådet, att även Eisers = Algotsfabrikerna i och Algots Norrlandssatsningar kan raseras. Det är ju mycket allvarligt Västerbotten, om det kommer att inträffa.

Herr talman! I anslutning till vad herr Nilsson i Tvärålund sade senast vill jag ta detta tillfälle i akt att ytterligare understryka med vilket allvar vi ser på situationen för tekobranschen i allmänhet — och kanske i synnerhet Norrlandsetableringarna, som dagens diskussion närmast gäller. Om man inte här från samhällets sida vidtar speciella åtgärder — vilket vi alltså är beredda att göra — så bedömer jag det så att det finns risk för att de insatser för regional sysselsättning som här har gjorts skulle raseras. Det är vi alltså inte beredda att acceptera. Vi menar att man i dessa ansträngningar måste ha inriktningen att garantera sysselsättning för de människor som redan finns involverade i produktionen. Men här pågår också i dag förhandlingar i denna fråga, och jag kan därför inte ge mig in i någon närmare diskussion om förutsättningarna. Till fru Normark vill jag säga att vi från regeringens sida känner starkt ansvar för sysselsättningen. Det är ju därför som vi omedelbart gjorde ansträngningar att bevara sysselsättningen vid dessa Norrlandsetableringar. Vi tänker arbeta med största skyndsamhet och inte spara någon möda för att rädda sysselsättningen i de här berörda orterna. 145 Fru Normark ställer frågan om man inte borde ha en särskild statlig företagsbildning för att öka sysselsättningen. Men det löser inte problemen, fru Normark. I Eiser har staten halva ägaransvaret, men sysselsättningsproblemen där är inte mindre för det. Från statsmakternas sida måste vi vidta åtgärder, oavsett hur företagsstrukturen ser ut.

Herr talman! Jag noterar att industriministern inte på något sätt kritiserar de satsningar som gjordes i Norrland; de var ett led i den regionalpolitik som den tidigare regeringen förde. Vi som bor i de norra delarna av landet vet mycket väl vad de har betytt, och kanske valutslaget där berättar litet grand om vad man anser om resultatet. Men när det gäller ägarförhållandena så har faktiskt det privata näringslivet svikit. Man har inte uppfyllt sin del av förpliktelserna. Här har staten undan för undan gjort allt vad som lovats, kommunerna har gjort stora satsningar för barnomsorg, för bostadsbyggande och inte minst för industrilokalerna, som jag nämnde tidigare, med förmånliga hyresavtal. Det har blivit sociala konsekvenser för de människor det här gäller. Det är ju speciellt kvinnor, många äldre, som för första gången i sitt liv fått arbete. Det är unga människor och många ensamstående mödrar som fått arbete, och jag tror att de skulle känna sig tryggare om staten gick in ännu mer än vad som har skett tidigare. Det fanns ju inte, som jag redan nämnt, någon direkt anledning tidigare i år att misstänka att just detta företag skulle gå dåligt. Förre industriministern Johansson nämnde i en debatt den 12 februari, då jag tog upp just Algots problem, att han trodde ”att med den kvalitet som den svenska tekoindustrin ändå har och den rad av företag, som med de kostnader de har trots allt klarar sig på den inhemska marknaden och på exportmarknaden bör vi ha möjligheter att så småningom klara upp problemen”. Den förra regeringen var medveten om att det fanns problem, men förhoppningen om att det skulle gå bra att klara upp dem fanns där också. Det här raset har kommit på en gång nu, tycker jag.

Herr talman! Jag noterar att industriministern inte vill gå in på frågeställningen huruvida man skall infria tidigare ställda löften. Det är visserligen en frågeställning som går utöver min fråga, men folket i den regionen vill ha svar på den. Den här fabriken i Gällivare startades med pukor och trumpeter. Den togs självfallet emot med mycket stora förhoppningar i en kommun som har så ensidigt och otillräckligt näringsliv som Gällivare. Löftet var som sagt 200 anställda senast 1980. Det spel som här utvecklats inom den textila branschen är ett grymt spel med människor och med regioners intressen som insats. I den andra vågskålen har lagts enskilda kapitalägares profitintressen. Staten köpte ju hälften av AB Eiser, av Eiser Invest AB. Priset var 45 milj.kr. Dessa Nr 30 45 miljoner gick till investmentbolaget, som sedan har använt pengarna Fredagen den till att ge sina egna aktieägare arbetsfria inkomster, och till investeringar 19 november 1976 i andra vinstgivande företag, aktieköp osv. Fru Normark och i viss mån = jag har skildrat det här spelet. Det har också framgått av alla skriverier . Om åtgärder för att kring affären. Nu står hela företaget i en krissituation. Det drabbar inte säkerställa sysselde privata aktieägarna — de har nog skott sig. Men det drabbar de ar = sättningen vid betande. Algotsfabrikerna i Vad finns det för möjligheter att inte bara garantera utan också bygga Västerbotten, ut verksamheten i de nordliga fabrikerna? Jag är övertygad om att möj = mm.m. ligheten finns. Framför allt måste det vara möjligt att i större utsträckning dirigera samhällets behov av textilier för att trygga och utveckla en statlig textilbransch. Den bör frikopplas från privatkapitalet. På den punkten har jag stor sympati för fru Normarks tankegångar. Jag skulle än en gång vilja fråga herr Åsling: Ingår det i Rehnbergs uppdrag att undersöka alla möjligheter att skaffa sysselsättning genom långsiktiga kontrakt, exempelvis med försvaret och Kommunförbundet?
Herr talman! Fru Normark noterar att jag inte kritiserat de ursprungliga planer som den gamla regeringen hade, medan herr Lövenborg är starkt kritisk till att de löften som den gamla regeringen gett beträffande Norrlandsetableringar inte har infriats. Jag har ingen anledning att i dag värdera tidigare löften — jag bara konstaterar att tekokrisen till följd av vårt inhemska kostnadsläge och den internationella konkurrensen är så allvarlig att man faktiskt får betrakta strävan att hålla sysselsättningsnivån vid Norrlandsetableringarna på nuvarande nivå som ett ganska betydande åtagande från samhället. Och det åtagandet är vi i den nuvarande regeringen beredda att göra allt för att fullfölja. Sedan kan man tycka att den tidsgräns, två år, som vi satt för att Norrlandsetableringarna skall visa lönsamhet är en ganska snäv gräns. Den är snäv, men den är motiverad av att vi också har ett ansvar mot andra anställda i tekobranschen. Den är också motiverad av att vi ändå har en rätt optimistisk bedömning av Norrlandsetableringarnas möjlighet att på sikt hävda sig inom svensk tekoindustri.
Herr talman! Jag kritiserade faktiskt inte den gamla regeringens tidigare åtaganden och åtgärder, herr Åsling. Jag frågade bara om herr Åsling är beredd att se till att tidigare löften uppfylls. Det är en rätt stor skillnad. Jag menar att vad som behövs för hela den här branschen liksom för det svenska näringslivet i övrigt är en målmedveten statlig styrning. Vad som hittills saknats är ett målmedvetet program för att möta strukturproblemen inom svenskt produktionsliv, och det drabbar den här branschen. 147 Jag vill sluta med att ännu en gång säga att när det gäller Brason i Gällivare bör den lokaliseringspolitiska målsättningen uppfyllas. Det innebär inte bara en garanti för att man under viss tid klarar jobben för det nuvarande antalet anställda. Det måste också innebära att man uppfyller tidigare givna löften om 200 anställda senast 1980.

Herr talman! Jag trycker på att företaget bör pressas att åtminstone fullfölja sina åtaganden. Det var säkerligen inte några sociala hänsyn som fick Algots Nord att etablera sig i Västerbotten — ingalunda! Man fick ett kraftigt stöd från staten och hade kanske också en del affärer som man behövde ordna. Det är så jag ser det. Därför har vi rätt att kräva att företaget gör den motprestation man lovade. Visst är vi medvetna om strukturförändringarna. Det var däremot knappast den nya regeringen i sin regeringsförklaring. Man kan helt enkelt inte rasera de förhoppningar som väckts av den politik som tidigare förts i Norrland och som vi vill skall fullföljas. Vi kommer mycket noga att följa vad som sker på detta område. Ingenting sades heller om hur de anställda — de som det verkligen gäller — skall få vara med i förhandlingarna.

Herr talman! Herr Signell har frågat mig om jag kommer att medverka till att ytterligare medel ställs till förfogande för sysselsättning vid Ranstadsverket och den verksamhet som förekommer där. Jag har i brev till LKAB den 29 oktober 1976 uttalat mig för en ändrad inriktning av Ranstadsprojektet och i samband därmed också uttalat att de anställda inte har anledning att känna oro för sin sysselsättning. I brevet bad jag LKAB inkomma med en förnyad ansökan om medel till sådan verksamhet som är förenlig med den nya regeringens allmänna politik. Denna ansökan inkom till industridepartementet först i går. Den kommer att bli föremål för prövning i det pågående budgetarbetet. Jag är därför f.n. inte beredd att närmare diskutera en ändrad inriktning av Ranstadsprojektet.

Herr talman! Herr Signell säger att det varit många olika besked i denna fråga. Det är möjligt, men från mig har det bara varit ett och är så alltjämt. LKAB:s ursprungliga planer är inte realistiska, vilket jag framhållit både offentligt och till företaget. Det har alltså att inkomma med alternativ för att vi i industridepartementet skall kunna överväga de anspråk på resurser som företaget har. Så har nu skett. I går kom alltså en skrivelse där man anger ett, i realiteten två, alternativ — det ena med begränsad brytning, det andra med en mera direkt inriktning mot forskning, ett så att säga geologiskt centrum. Från regeringens sida kommer vi nu att studera. dessa nya propåer från LKAB. Vi kommer också att se till att kommunerna får säga sitt i frågan. Så småningom blir det också anledning att ta ett beslut, men då skall alltså kommunerna ha sagt sitt liksom naturligtvis också den sittande Billingenutredningen.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

Efter att ha läst tidningar och tidningsrubriker kan man kanske göra sådana kommentarer som herr Signell har gjort här, men det saknar egentligen intresse i sammanhanget. Det måste ändå vara fakta i målet, som är av intresse, nämligen att LKAB:s ursprungliga projekt blev underkänt av oss. Företaget har kommit med nya alternativ som vi nu studerar och som skall bli föremål för samråd med berörda kommuner. Sedan kommer vi så småningom också att ta politisk ställning till dessa projekt. Detta är den faktiska handläggningen, och mot den torde inga invändningar kunna resas. I så fall skulle jag vara intresserad av att höra hur herr Signell anser att man bör behandla ett sådant här ärende med många inblandade parter.

Herr talman! Det är faktiskt ett ganska anmärkningsvärt påstående som herr Signell här gör. Regeringen har sagt att den nuvarande per sonalen inte har någon anledning att känna oro, eftersom staten som arbetsgivare måste ta sitt arbetsgivaransvar. Ett vad jag skulle vilja kalla innebär i princip sysselsättning för det nuvarande antalet människor där. Jag har alltså meddelat det statsägda företag som har personalansvaret att personalen inte bör känna oro. Någon annan information kan knappast statsmakterna ge. Det är närmast det personalansvariga företaget som har att föra vår information vidare.

Herr talman! Herr Franzén har frågat mig om jag kan acceptera konsekvenserna för svensk kabeltillverkning i allmänhet och den sysselsättningsminskning i synnerhet som en nedläggning av telekabeltillverkningen vid Sieverts Kabelverk i Älvsjö, tillhörigt LM Ericsson-koncernen, innebär. L M Ericsson-koncernen är norra Europas största tillverkare av kabel. Företagets svenska fabriker för tillverkning av teleoch kraftkabel svarar tillsammans för ca 75 26 av koncernens totala kabeltillverkning. Dessa har under de senaste två åren lyckats kompensera en alltmer stagnerande 151 och vad avser telekabel starkt minskad hemmamarknad genom ökad export. Som skäl till att företaget upphör med telekabeltillverkningen i Älvsjö anges stora svårigheter att få avsättning för produkterna. Enligt vad jag har erfarit är en anledning till nedläggningen av Älvsjöfabriken att televerket, som är den helt dominerande kunden, kraftigt reducerat sina beställningar av telekabel. En väsentlig orsak till detta är att utveckling av ny teknik nu möjliggör ett betydligt bättre utnyttjande av telekablarna än tidigare. Samtidigt har det minskade byggandet reducerat behovet av nyinvesteringar i telekabelanläggningar. Inom L M Ericsson råder uppfattningen att någon förbättring, vad avser den svenska telekabelmarknaden inte är att förvänta. Detta är en bedömning som jag — och jag antar även herr Franzén — måste dela. Totalt i världen råder på telekabelsidan f. n. stor överkapacitet, vilken lett till en prispress som avsevärt begränsar företagets exportmöjligheter. Sammanfattningsvis torde vi kunna konstatera att LM Ericsson anpassar produktionsapparatens storlek till den faktiska marknaden genom att låta koncernens modernare fabriker i Piteå och Hudiksvall i fortsättningen svara för den starkt minskade volymen av telekabel. Älvsjöfabriken sysselsätter f. n. ca 350 personer. L M Ericsson har utfäst sig att försöka finna arbete inom koncernen för alla berörda. Med hänsyn till att enbart moderbolaget i dag sysselsätter drygt 2 600 kollektivanställda och nästan 6 200 tjänstemän i Storstockholm betraktar jag möjligheterna att bereda de anställda i Älvsjö sysselsättning som mycket goda. Jag har också erfarit att LM Ericsson kommer att utnyttja de aktuella lokalerna i Älvsjö för elektroniktillverkning och till viss del som färdiglager. På sikt torde man därför kunna räkna med att man genom denna nya verksamhet skall kunna skapa ytterligare arbetstillfällen.

Herr talman! Jag får tacka industriministern för svaret. I finns, kan man väl säga, en övertro på den kapitalistiska marknadshushållningen och ett eventuellt ansvar som den skulle medföra. LM Ericsson håller på med en total omläggning av hela sin produktionsapparat, både här i Sverige och i utlandet. Den elektroniska tillverkningen tar över stora delar av det som den mekaniska industrin tidigare svarat för. Detta medför problem för de anställda inom hela LM Ericsson-koncernen, inte bara för dem som är anställda vid kabelverket i Älvsjö utan i hela landet. Det medför givetvis också problem för andra industrier som är avhängiga av LM Ericssons produktion. Omläggningen sker i samarbete med de egna dotterföretagen i andra länder men också i samarbete med olika företag i branschen i utlandet, exempelvis i USA. Samarbetet har tagit sig sådana uttryck att beslut om gemensam produktutveckling för LM Ericsson och ett USA-företag medfört att nedläggning av verksamhet inom landet blivit nödvändig. Detta har f. ö. ägt rum utan samråd med eller information till de anställda annat än i efterhand. Det blir en minskning med över 400 arbetstillfällen i Karlskrona, och det återverkar på uppemot 1 200 arbetsplatser. Sieverts kabelverk i Sundbyberg nedbantas, och produktionen överflyttas till Hudiksvall och Piteå. I Söderhamn minskar LM Erikesson personalen med 250 samt, enligt fackföreningens uppgifter, med ytterligare 100 redan år 1977. L M:s Gröndalsverken läggs ner till sommaren 1977. Det ställer många industriarbetare och tjänstemän utan jobb. Enligt L M Ericsson skall man i Sverige minska antalet anställda från totalt 15 300 till ungefär 12 000 — en minskning med 3 300, motsvarande ungefär 20 26. Men sannolika skäl talar för att ytterligare 1 500-2 000 arbetstillfällen inom L M Ericsson-koncernen kommer att försvinna. Den här kraftiga nedbantningen i Sverige kan förmodas vara ett led i satsningen på utlandsarbetena. För L M:s vidkommande finns i utlandet 53 000 anställda. Det s.k. kostnadsläget är där lägre än i Sverige, men det är inte enbart kostnadsläget som är orsak. Många av de här länderna har regimer som på grund av multibolagens och egna kapitalintressen undertrycker arbetarklassen. Exempel finns från flera länder, bl.a. från Latinamerika. Jag tänker inte utveckla den här diskussionen till någon utrikesdebatt, men jag skulle vilja ta upp några exempel på vad som skett i Latinamerika inom LM Ericsson-koncernen. Sedan arbetarna vid LM i Colombia lyckats få till stånd ett hyggligt avtal påbörjade företagsledningen en förföljelse av de i förhandlingen aktiva arbetarna och av andra fackligt och politiskt medvetna arbetare — allt för att splittra arbetarna och omöjliggöra den fackliga verksamheten. Från El Salvador kom ett brev till LO från jobbarna. Där berättas att det varit ett förhandlingsmöte då företagsledningen ville sluta individuella avtal. Men i stället för att diskutera med facket förolämpade man jobbarna, och det hela slutade med att man från ledningens sida tog till knytnävarna. Det tredje exemplet är även det från Latinamerika, närmare bestämt från Venezuela. Därifrån berättas att företaget, med arbetsministeriets hjälp, lyckats kasta ut fackklubben och därefter avskeda 18 arbetare. Detta är kanske för LM den framtida melodin. Men satsar företaget på egna kabelfabriker i utlandet för tillverkning av sådan kabel som i dag tillverkas i Sverige, minskas ju arbetstillfällena här hemma. Det är en av anledningarna till att man känner oro inför framtiden även för de anställda vid Älvsjöfabriken. Man måste naturligtvis samtidigt titta på strukturen för Stockholmsregionen och på vilka återverkningar detta får där. I en tre år gammal skrift med namnet ”Blir Storstockholm en region utan arbete?”, som Stockholms fackliga centralorganisation givit ut, konstateras följande: ”Hela den totala minskningen i landet av anställda inom industrin har fallit på Stockholmsregionen. Antalet sysselsatta inom tillverknings industrin har på de senaste 12 åren minskat från 189 000 till 148 000 i Stockholms län. I hela landet minskade antalet anställda inom industrin med 4-5 procent under 60-talet. I Stockholms län var minskningen 22 procent .” Även under den här tiden flyttade LM Ericsson enheter från Stockholmsområdet, bl.a. Bromma-, Huddingeoch cityenheterna.

Jag vill ställa följande fråga: Tror verkligen industriministern att det går att ordna ersättningsarbeten åt dem som blir utan arbete efter nedläggningen av Älvsjöanläggningen? LM har ju enligt herr Åsling utfäst sig att för alla berörda försöka finna arbeten inom koncernen. Den strukturomvandling som pågår talar för att det är stor risk att man inte kan hålla det löftet. En av huvudorsakerna till nedläggningen av Älvsjöanläggningen uppges vara att televerket i stort sett slutat att köpa kabel av LM. Detta beror bl.a. på att man övergått till s.k. radiolänkar, eftersom dessa anses vara billigare. Man kan dock inte komma ifrån behovet av telekommunikationskabel. Det har sagts mig att televerket och andra statliga verk och företag i dag importerar kablar och ledningar från utlandet och motiverar det med att det skulle vara billigare, kablar som gott och väl hade kunnat produceras vid Älvsjöanläggningen. Av den anledningen vill jag ställa ytterligare en fråga: Anser industriministern att det är en riktig politik att låta statliga verk och myndigheter importera kabel, som i stället mycket väl hade kunnat tillverkas vid Älvsjöanläggningen?

Herr talman! Jag konstaterar beträffande industrigrenens allmänna situation i Sverige att exporten av svensk kabel under de senaste åren har varit ungefär dubbelt så stor som importen. Det är ju inte alla industrigrenar som har denna med tanke på betalningsbalansen lyckliga fördelning mellan export och import. Herr Franzén frågade mig mot denna bakgrund om jag tror att företaget kommer att kunna erbjuda de ersättningsarbeten som kan komma att erfordras till följd av produktionsomläggningen. Ja, det kan jag inte yttra mig om, men jag vill betona samhällets bestämda krav att företag i lägen som detta ser till att det också ges alternativa sysselsättningsmöjligheter. Det är ett bestämt krav, som man i synnerhet bör kunna ställa på koncerner med en rikt diversifierad verksamhet. Sedan måste man väl notera att det har skett mycket rent tekniskt på det här området, och den nya tekniken har minskat kabelbehovet. Importen gäller tydligen kabelsorter där vi på grund av vårt höga kost nadsläge inte har kunnat hänga med i den internationella konkurrensen. Detta är allvarligt, men det är en litet större fråga som har en något annan karaktär. Och i vad angår statliga verk och företag och deras upphandling finns det ju en princip som vi inte har någon anledning att ändra på: att upphandlingen i sina huvuddrag måste grundas på ett starkt kostnadsmedvetande.

Herr talman! Ersättningsarbetena för de anställda vid Älvsjöanläggningen är inte ordnade till mer än ungefär 40 96. Att bereda ersättningsarbeten för dem vid Sieverts Kabelverk är otänkbart då man, som jag tidigare redogjort för, bantar ned även där. L M Ericsson har också planer på ytterligare nedskärning inom koncernen, inte minst på tjänstemannasektorn. Det gläder mig att industriministern i alla fall slår fast att det är samhällets absoluta krav att företagen skall ordna ersättningsindustri. Industriministern har vid upprepade tillfällen, bl.a. i TV, anfört att ansvaret för sysselsättningen först och främst är arbetsgivarnas sak och att samhället skall gå in i sista hand. Jag betecknar det som industriministern sade här i dag som en avsevärd skärpning, och det må ändå vara till glädje. Det är på det viset att samhället måste ha ett övergripande ansvar för sysselsättningen och produktionen i landet. Enskilda företag, kapitalister eller grupper kan inte enbart i profitsyfte få hantera människor efter lönsamhetsprinciper. Jag tror att vi kan vara överens om två saker, herr Åsling: För det första är det alltid problem för de anställda där företag lägger ned eller flyttar produktionen. En stor otrygghet träder in om hur framtiden skall te sig för de människorna. Det är också känt att ett eventuellt nytt arbete medför stora omställningssvårigheter inte minst för den äldre arbetskraften. För det andra gör industriutarmningen i Stockholmsregionen det än svårare för de här arbetarna och tjänstemännen att få tag i nya arbeten. Det har redan visat sig att de som har svårt, för att inte säga omöjligt, att få nya jobb är de som kommit upp i 50-årsåldern eller mer. Företagen planerar sin ekonomi och produktion både på kort och på lång sikt. Det är naturligtvis behövligt. Men vore det då inte dags, herr industriminister, att också samhället som helhet gjorde detta, gjorde en kortsiktig och långsiktig planering av både ekonomi och produktion, så att sådana här situationer inte skall behöva uppstå? Beträffande upphandlingen från olika statliga verk och myndigheter av importerade varor sade industriministern att det kunde vara billigare att importera. Ja, för enskilda företag eller myndigheter är det billigare att importera. Men den andra änden — arbetslösheten, sysselsättningssvårigheterna för dem som blir friställda, arbetslösa — är dyrbar för samhället.
Herr talman! Herr Franzén försöker pressa mitt uttalande litet längre än vad som är rimligt med hänsyn till min formulering att ett bestämt krav bör kunna riktas mot arbetsgivarna i detta sammanhang. Det finns en gräns utöver vilken ett enskilt företag, ägt av enskilda intressenter eller av staten, inte längre kan fullfölja sitt arbetsgivaransvar, och då kommer samhällets ansvar in. Det gäller ju i sista hand ändå att slå vakt om den enskilda människans krav på sysselsättning, och i många anpassningsprocesser uppstår problem för enskilda människor. Självfallet vilar då ett ansvar på samhället. Herr Franzén lägger stor vikt vid att man skulle kunna lösa även problem som dessa genom en översiktlig planering av ekonomi och sysselsättning. Jag tror att det är att ha överdrivna föreställningar om hur en planhushållning skulle kunna genomföras i varje fall i ett land så litet som vårt, som är så intimt beroende av omvärlden och dess industriella konjunktur. Jag tror inte att det har funnits möjligheter att planera in de konsekvenser av den sista lågkonjunkturen som vi nu bevittnar i bransch efter bransch.

Herr talman! Fru Wiklund har frågat mig på vilket sätt bestämmelserna om skjutvapens förvaring följs upp med information och kontroll. Av försvarsmaktens drygt en miljon finkalibriga vapen ligger ca 800 000 i krigsförråd och ca 200 000 förvaras av befäl och värnpliktiga. Det främsta ansvaret för vapnen har förvaltningspersonalen, som därför får den mest omfattande utbildningen rörande bestämmelserna för vapenförvaring. Även truppbefäl får en omfattande utbildning och utbildar i sin tur de värnpliktiga med biträde av förvaltningspersonal. Var och en är dessutom skyldig att anmäla till närmaste chef, om han är osäker om bestämmelserna. Kontroll av att bestämmelserna följs sker på alla nivåer. Överbefälhavaren genomför årligen centrala kontroller, och i samband med dessa sker viss utbildning. Militärbefälhavarna genomför regionala kontroller, och dessutom kan säkerhetscheferna i resp. militärområde genomföra kontroller. Lokalt sker kontroll genom resp. förband, stab eller skola. Kontroll av krigsförråden sker dessutom genom samverkan mellan försvarsområdesbefälhavare och länspolischef. Såväl utformningen av bestämmelserna som utbildningen i dessa och kontrollen av att de följs har under senare år givit ett mycket gott resultat, och bl.a. har förlusterna av militära vapen nedbringats från 394 under år 1974 till 71 vapen under år 1975.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret, varav framgår att bestämmelserna om försvarets skjutvapen är mycket rigorösa. Till min glädje konstaterar jag att förlusten av militära vapen har nedbringats väldigt mycket under den tioårsperiod som nämns i svaret. Nu skulle man önska att det funnes lika stränga bestämmelser när det gäller de civila vapnen, ty det är ju faktiskt med sådana vapen de flesta olyckorna sker, men eftersom jag nu vet att dessa vapen inte sorterar under försvarsdepartementet får jag återkomma i ett annat sammanhang.

Herr talman! Herr Johansson i Skärstad har i en interpellation frågat om jag är beredd att medverka till att dels i avvaktan på en ändring i vapenfrilagen uppskjuta rättegångar mot vapenvägrare, dels ändra 1§ vapenfrilagen, så att den enskilde individens rättssäkerhet förstärks. Herr Söderqvist har likaledes i en interpellation frågat om jag i avvaktan på en ny vapenfrilag vill medverka till att pågående utredningar och rättegångar uppskjuts samt om regeringen avser att arbeta för en anpassning av den svenska lagstiftningen till Europakonventionens bestämmelser på det här området. Jag besvarar interpellationerna i ett sammanhang. Vad gäller frågan om den svenska lagstiftningens anpassning till Europarådets konvention om de mänskliga rättigheterna finns det anledning att erinra om att konventionen uttryckligen ger staterna rätt att ålägga medborgarna obligatorisk militärtjänst. Konventionen medger inte befrielse från sådan tjänstgöring av samvetsskäl. Om en stat själv väljer att införa vapenfri tjänst som ett alternativ till militärtjänst, så skall inte heller sådan vapenfri tjänst anses stå i strid med konventionen. Den europeiska kommissionen för de mänskliga rättigheterna har i ett par fall behandlat klagomål av personer som straffats för sin vägran att av samvetsskäl fullgöra militärtjänstgöring resp. vapenfri tjänst. Kommissionen konstaterade därvid att sådan bestraffning inte strider mot konventionen. Den svenska lagstiftningen på detta område står alltså redan nu i full överensstämmelse med den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna. Jag vill emellertid i detta sammanhang göra klart att jag för egen del tycker att det är tvivelaktigt att använda fängelsestraff som påföljd vid vägran. Å andra sidan är det nödvändigt med någon form av sanktioner mot vägran att fullgöra värnpliktstjänstgöring som är fastställd av statsmakterna i demokratisk ordning. Frågan om sanktionsformer utreds f. n. av 1973 års vapenfriutredning. Utredningen ser också över prövningsförfarandet och tjänstgöringsalternativen för vapenfri tjänst samt undersöker om det är möjligt att precisera förutsättningarna för vapenfri tjänst. Vapenfriutredningen beräknas lämna sina förslag i början av nästa år. Frågan om ändring i gällande bestämmelser på området bör enligt min mening tas upp först när de förslagen föreligger. Jag är därför inte heller beredd att redan nu medverka till att utredningar om och rättegångar mot värnpliktsvägrare uppskjuts. Innan förslagen har lämnats och remissinstansernas synpunkter har inhämtats är det för tidigt att bedöma om det är rimligt att vidta sådana åtgärder.

Herr talman! Jag tackar försvarsministern för svaret. Jag vill emellertid ta upp frågeställningen om den internationella lagstiftningen på det här området något ytterligare. Det är korrekt när försvarsministern säger att Europakonventionen ger enskilda stater rätt att ålägga medborgarna obligatorisk militärtjänst. Men det är ju inte det som är intressant i det här sammanhanget. Försvarsministern förtiger också det faktum att det finns en särskild resolution anknuten till Europakonventionen som just tar upp frågan om befrielse från vapentjänst. Jag vill återkomma till den, men först några allmänna synpunkter. När vi talar om en anpassning till internationell lagstiftning är det, mer än när det gäller nationella lagar, motiverat att göra en åtskillnad mellan lagens anda och bokstav — dvs. vi bör se mera till vad man skulle vilja genomföra än vad man rent formellt har lyckats få med i lagen. För att komma överens tvingas man ofta till utslätande och allmänt hållna formuleringar. Det finns ju ingen överordnad internationell myndighet som kan tvinga enskilda stater att följa konventioner och lagar. Vi vet att talrika brott mot sådana internationella bestämmelser har begåtts, och vi vet också att många stater har nekat att skriva under och ratificera sådana överenskommelser. Men det är ingen ursäkt för oss! I den här frågan, som gäller mänskliga rättigheter, har vi skrivit under det grundläggande dokumentet, FN-deklarationen om mänskliga frioch rättigheter. Det är alldeles klart, att om vi ser till andan i det dokumentet så tillåter det inte att man sätter folk i fängelse för värnpliktsvägran. Amnesty International har också, som jag påpekat i min interpellation, betecknat de svenska värnpliktsvägrarna som politiska fångar. Och det har de gjort dels med stöd av FN-deklarationen, dels med hänvisning till Europakonventionens artikel 9 med vidhängande resolution 337, den jag nämnde tidigare. Den resolutionen, punkten A 1, lyder: Militärpliktiga personer som av samvetsskäl eller av allvarlig personlig övertygelse utifrån religiösa, etiska, moraliska, humanitära, filosofiska eller liknande motiv vägrar att utföra vapentjänst skall åtnjuta personlig rätt att bli befriade från skyldigheter att utföra sådan tjänst. Jag anser att alla som hör eller läser den här resolutionen inte kan annat än tyda den som ett nej till fängelsestraff för vapenvägran. Det är, som jag tidigare nämnt, en dålig ursäkt att hänvisa till det rent formella innehållet eller att tala om resolutionen som en inte bindande rekommendation, vilket har förekommit. Jag vill ta upp en annan, välkänd del av frågan om värnpliktsoch totalvägran. Varför vägrar svenska män att göra värntjänst? Den äldsta och, i varje fall tidigare, vanligaste orsaken är religiösa skäl. Den gruppen av vägrare har alltid bedömts med större förståelse än de som vägrat av andra skäl. Vpk har i en motion i våras, 1975/76:1163, påpekat detta förhållande och med siffror från 1974 visat att 90 26 av de religiöst grundade ansökningarna om vapenfri tjänst beviljades mot endast 31 96 av övriga. Vi vet också att den senare gruppen, icke religiösa vägrare, ständigt har ökat under de senaste tio åren. I den nuvarande vapenfrilagen har man, som vpk också framhåller i den nämnda motionen, gjort ett försök att komma till rätta med problemet. Men för dem som vägrar av icke religiösa skäl har alltså lagen visat sig vara hårdare än vad som kan anses rimligt. Jag menar att den ökning av antalet vägrare som vi kan konstatera har skett under 1960 och 1970-talen beror på en ökad medvetenhet och ett ökat engagemang i samhällsfrågor och internationella spörsmål bland svenska ungdomar. Men en sådan inställning kommer obönhörligt i konflikt med de uppfattningar som finns bland s.k. försvarsvänner, sådana som vi ofta återfinner i försvarsministerns eget parti och i ledande kretsar inom försvaret. Det finns ingen annan organisation i det svenska samhället där konservativa och reaktionära åsikter har ett sådant fotfäste som inom det militära systemet. Härav oviljan att försöka finna en lösning på vägrarproblemet, som kunde leda till en omprövning av värderingar och förändringar i den militära utbildningen. Alla sådana förändringar motarbetas, och det positiva som har skett på det här området är ett resultat av protester underifrån, inte av åtgärder uppifrån, något som jag vill återkomma till i annat sammanhang. De som inte ställer upp på systemets villkor och som inte kan eller vill åberopa religiösa skäl betraktas därför som suspekta smitare. Men ur försvarssynpunkt, med litet andra värderingar än de som nu dominerar, kan de här människorna kanske vara en större tillgång än många andra. Vi borde ha råd att erbjuda alternativ för den lilla grupp det här är fråga om. Och om vi inte vill se den växa, måste vi också se till att värderingar och attityder inom det militära systemet ändras till en större samstämmighet med samhället i övrigt. Jag noterar med tillfredsställelse att försvarsministern ställer sig tveksam till fängelsestraff som påföljd vid vägran. Men jag är besviken över attityden att sanktioner, dvs. straff av något slag, måste anses nödvändiga. Jag beklagar också att försvarsministern inte anser sig kunna biträda ett beslut att uppskjuta pågående rättegångar. Om vi får en ändring i lagen i vad både försvarsministern och jag anser vara en positiv riktning, borde den logiska följden vara att verka för ett sådant beslut.

Herr talman! Får jag först säga att handlingarna inte är sekretessbelagda. Jag har aldrig sagt att vi inte skall ha någon krigsmakt. Jag har själv gjort min värnplikt. Men vad jag reagerar emot är att vi har stiftat en lag som ger unga män rätt till vapenfri tjänst om de har samvetsbetänkligheter. Vi vet alla hur olika människor är. En del har möjlighet att tala för sig, andra har svårare att tala för sig. Jag tror att detta ibland kan bli utslagsgivande. Jag skulle vilj se den människa som verkligen kan bedöma om en annan människa har samvetsnöd och hur djupt den sitter. Jag skulle varken kunna eller vilja göra försöket. Men det beror kanske på att jag inte är så begåvad. Jag har svårt att se att någon skulle kunna göra det, och det sade också statsrådet Sven Andersson på sin tid. Han menade att det väsentliga var att någon kommit fram till att han hade samvetsnöd —- en sådan uppfattning hos en ung, uppriktig och ärlig människa skulle respekteras. När en ung människa har fått samvetsbetänkligheter, som måste ha med hans inre upplevelser att göra, behöver man väl inte fråga honom hur det är i hemmet, hur förhållandet är mellan far och mor, osv. Vad har det med saken att göra? Man skall väl fråga honom hur han kommit fram till sin ståndpunkt. Det skall han kunna motivera. Men att man skall ställa så många, som jag ser det, ovidkommande och absolut inte nödvändiga frågor, det har jag mycket svårt att förstå. Med tanke på att det i vissa fall — jag är ledsen över att jag inte har några uppgifter här — visat sig vara olagligt att kalla in dessa värnpliktiga en andra gång, tycker jag att det vore berättigat att redan nu se över denna sak.

Herr talman! Jag vill gärna instämma i vad försvarsminister Krönmark i sitt andra anförande sade om principerna. Jag tycker också att det svenska försvaret skall vara anknutet till och ha sin grund i ett värnpliktsförsvar. Det är oerhört viktigt att vi inte får någon form av yrkesförsvar eller något sådant. Den principen instämmer jag gärna i. Som jag sade i mitt första anförande är det inte detta frågan handlar om, dvs. att staten inte skulle ha rätt att ha ett försvar och inte skulle ha rätt att stifta lagar för att reglera de här frågorna. Vad det gäller är den lilla marginella grupp som av olika anledningar inte kan ställa upp på det här. Jag tycker att det är dålig logik i försvarsministerns anförande. Han säger att Sverige har anslutit sig till den resolution som jag förut citerade. Men om man gör det kan man inte behandla de människor som inte vill delta i det militära försvaret på det sättet att man sätter dem i fängelse. Det är en logisk följd av resolutionen att man inte kan utsätta dem för en sådan påföljd. Jag vill återigen ta upp frågan om religiösa och icke-religiösa vägrare. Det är korrekt att det tidigare nästan alltid var av religiösa skäl som unga män vägrade göra värnplikt eller över huvud taget vägrade göra värntjänst. Men under 1960 och 1970-talen har det, som jag sade, kommit fram nya värderingar.

Jag håller inte med försvarsministern om att detta inte hör hemma i den här debatten. Det är ett faktum — jag har själv mångårig tjänstgöring som yrkesmilitär i den svenska armén bakom mig — att inom det militära finns värderingar som ligger långt ifrån vad som accepteras eller anses riktigt i samhället i övrigt. Man måste ha klart för sig att det hör hemma i den här debatten. Många av dem som vägrar gör det just för att de inte kan ställa upp på dessa värderingar. Det förekommer att folk gör sin första tjänstgöring och får den första kontakten med systemet och efter det blir vägrare. Jag känner till flera sådana fall. Detta bevisar att det förekommer att man vägrar på grund av de värderingar man blir utsatt för. Jag vill kort beröra också vägran av politiska skäl. Jag håller med försvarsministern om att vi inte kan acceptera sådan vägran. Det har jag heller aldrig talat för. Vad jag har sagt är att vi måste acceptera att det finns folk som på grund av sina värderingar vägrar att göra värntjänst.
Herr talman! Låt mig först klara upp en missuppfattning med herr Tisdagen den gången. Det är faktiskt inte så. Man har möjlighet att kalla in värn Om ändring i pliktsvägrare för andra gången. Vad som inträffat i det uppmärksammade = vapenfrilagen, fall som herr Johansson syftade på är att 17 personer blivit inkallade — m.m. andra gången innan regeringen hade lämnat sitt medgivande till detta. Det var på den punkten behandlingen var felaktig. Om regeringen har medgivit det är det faktiskt lagligt att kalla in vägrare ända upp till tre gånger. — Nog om detta. Jag kan hålla med herr Johansson i Skärstad om att det är en mycket grannlaga uppgift att fastställa huruvida en människa har djup samvetsnöd eller inte. Det ingår i utredningens uppdrag att på något sätt försöka få fram bestämda kriterier, eftersom det lätt blir en subjektiv bedömning. Jag avvaktar med intresse vad utredningen kommer fram till. När det sedan gäller själva prövningsförfarandet kan jag instämma i vad den tidigare försvarsministern, Sven Andersson, sagt, nämligen att det är personens åsikt som är det avgörande — på vad sätt han har kommit fram till denna åsikt, om det varit genom föräldrarnas påverkan eller på annat sätt, är faktiskt inte av något egentligt intresse. Jag ser därför fram emot utredningens förslag när det gäller själva prövningsförfarandet. Jag delar herr Johanssons förhoppning att vi på detta område skall få fram normer som är mera rättvisande och som därför kan bli mer accepterade än de nuvarande är. Till herr Söderqvist vill jag bara säga att det inte strider mot vare sig deklarationen om de mänskliga rättigheterna eller mot resolutionen, att vi sätter folk i fängelse för vägran. Det är så att säga en rent objektiv värdering jag därvid gör. Att jag sedan personligen hoppas att vi skall komma fram till en ändrad form av sanktion är en annan sak — denna åsikt grundas inte på att vi på det sättet skulle försöka anpassa vår lagstiftning till Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Det problemet är redan löst. Sedan kan jag bara konstatera att i vissa avseenden är herr Söderqvist och jag överens, i vissa är vi det inte. Jag medger att de nya samhällsvärderingarna är ett problem för en del människor, men jag anser att om vi skall ha en värnpliktslag som ålägger medborgarna att delta i rikets försvar måste vi ha prövningsförfarande. Och då kan man knappast ha en så löslig grund som nya samhällsvärderingar. Var drar man gränsen mellan nya samhällsvärderingar och politiska orsaker? Vi var ju överens om att politiska orsaker inte skulle få åberopas i sådana här fall. Förutsättningarna för att få vapenfri tjänst måste vara ganska få, och sedan är det vår uppgift att tillsammans se till att kriterierna blir så klart utformade som möjligt.
Herr talman! Jag tycker att försvarsministerns argument för att visa att svenska staten följer Europarådets konvention är ganska tunna. Han pekar på att vi har anpassat vår lagstiftning till konventionen. Jag hänvisar till vad jag förut citerade ur resolutionen och vidhåller att jag inte på något sätt kan finna att den ger rätt till sanktioner. Försvarsministerns bevisföring är, tycker jag, ologisk. Låt mig sedan återkomma till detta med värderingar. Vi bör, menar jag, ta fasta på det positiva. Många av dessa unga grabbar tar på sig en börda som är mycket tyngre än den som vanliga värnpliktiga får bära. Det enklaste är ju egentligen att göra sina månader — det är ganska överkomligt. De människor som vägrar att fullgöra militärtjänstgöring och hellre tar fängelsestraff i olika perioder visar, tycker jag, en karaktärsstyrka som man skulle kunna dra nytta av. Det finns säkert möjligheter att ge dem en alternativ utbildning som vi i händelse av ofärd skulle kunna ha nytta av. Som det nu är blir de inte till någon som helst nytta för försvaret. Vi tar alltså inte vara på det positiva här, och det är synd att försvarsministern ställer sig så avvisande till detta med värderingarna. Det är fråga om en liten grupp människor. Vi skulle i ett rättssamhälle som vårt kunna ha råd att ge dessa människor alternativ tjänstgöring. Det skulle inte försvaga det svenska försvaret.
Herr talman! De människor jag talat för är skötsamma ungdomar. beredda att göra en längre tjänst än vanlig vapentjänst. Efter de delvis positiva tongångar som kommit fram i försvarsministerns samtal med oss här hoppas jag att vi så fort som möjligt när utredningen är klar får en ändring av vapenfrilagen. Mitt intryck vid kontakter med dessa ungdomar, som har fått avslag på ansökan om vapenfri tjänst och ådömts fängelsestraff, är att vi inte har räckt till som demokratisk stat för att behandla denna grupp människor i vårt land.
Herr talman! Jag kan säga till herr Johansson i Skärstad att vi i stora stycken ser likadant på detta problem. Vi vet ännu inte vilket resultat utredningen kommer fram till, men bör kunna räkna med att den skall lägga fram förslag om klarare kriterier än vad vi nu har. Jag håller med herr Johansson i Skärstad om att de människor som har denna övertygelse i de allra flesta fall inte utgör några problem i samhället. De är verkligen beredda att fullgöra sina medborgerliga skyldigheter på ett annat sätt, och då skall vi också se till att de kan få göra det. När det gäller tidsaspekten vill jag deklarera att jag, när utredningen lagt fram sitt förslag, skall se till att behandlingen blir så snabb som det är formellt möjligt, även om jag anser att man i en sådan här viktig fråga måste ha tid för en lagrådsremiss. Jag kan därför inte förutskicka när en lagändring kan komma att ske. Men även min strävan är att vi skall få en modernisering av lagstiftningen så snart detta över huvud taget är möjligt.

Herr talman! Jag tycker också att vi har all anledning att vara positiva mot människor som av samvetsnöd inte vill använda vapen i avsikt att döda någon. Jag säger detta mot bakgrunden av min yrkeserfarenhet, tidigare som aktiv militär och numera som aktiv inom civilförsvarsorganisationen. Därför har vi också en lag som medger vapenfri tjänst för dem som av samvetsnöd inte vill använda vapen. Jag har i mitt yrke träffat många vapenfria värnpliktiga, och jag har funnit att de är utomordentligt duktiga människor. Men jag anser samtidigt att det är naturligt att befrielse från vapentjänst sker efter en särskild prövning. Jag tycker inte heller att den prövning som i dag sker är så godtycklig som herr Johansson i Skärstad gör gällande. Herr Johansson har ju själv hänvisat till de omfattande undersökningar som sker i dessa fall. Den som efter en sådan undersökning inte får befrielse har enligt lag att göra vapentjänst. Vägrar han, ådöms han ett straff. Detsamma gäller ju i all lagstiftning i vårt land. I den här debatten hävdas på en del håll att var och en som på heder och samvete anger att han inte kan bära vapen utan prövning skulle erhålla vapenfri tjänst. Varthän skulle en sådan ordning leda? Med all sannolikhet skulle antalet vapenvägrare öka kraftigt. Utvecklingen när det gäller Jehovas vittnen, som ju särbehandlas, pekar i den riktningen, och det gör även erfarenheterna från Danmark. I dag utgör de som söker vapenfri tjänst ungefär 4 96 av grundutbildningskontingenten. Man kan fråga sig om vår värnpliktsorganisation tål att det antalet treeller fyrdubblas. Jag anser att den inte gör det. Beredskapsnämnden för psykologiskt försvar har i dagarna redovisat en undersökning från 1975 rörande ungdomen och försvaret. Den visar att ca 20 26 av ungdomarna är negativt inställda till väpnat motstånd i ett läge där utgången skulle te sig oviss. Undersökningen visar också att 17 26 anser att man inte bör genomgå vapenutbildning. Kan vi då godta varje skäl att inte göra värnpliktstjänst? För en tid sedan deltog jag i en paneldebatt i Malmö om vapenvägran. En av deltagarna, som hade dömts till fängelse, sade: Visst skulle jag kunna göra vapentjänst, men jag tycker att man har så dåligt betalt, och därför vägrar jag. En annan hävdade att han väl kunde tänka sig att försvara det här landet under förutsättning att vi hade ett kommunistiskt samhällssystem. I det sammanhanget kan man konstatera att i beredskapsnämndens undersökningar redovisas att 36 96 av dem som anger kommunistiska sympatier är emot värnpliktstjänstgöring. Det är alltså, enligt min mening, inte möjligt att ha en befrielse från vapentjänst som skulle grunda sig på en självdeklaration utan prövning. Vilka straffsanktioner som skall följa på vapenvägran kan man naturligtvis diskutera. Vi har ju på andra områden dömt ut fängelsestraffet som en lämplig påföljd, och vi bör kunna göra det även här. Kan man då använda sig av ett bötessystem? Jag menar att det vore ett sätt att så att säga köpa sig fri från värnplikten, och det systemet var det länge sedan vi avskaffade. Ett alternativ skulle vara att ådöma samhällstjänst. Det verkar ologiskt, eftersom många av dem som nu döms till fängelse i själva verket skulle vilja ha alternativ samhällstjänst utan vapen. Men jag tror ändå att det är ett alternativ man i någon form bör pröva. För att ge fängelsestraffet karaktär av martyrskap har man på vissa håll velat sätta beteckningen ”politiska fångar” på dem som vägrar bära vapen. Det står även i herr Söderqvists interpellation. Jag tycker att det är ett sätt att urholka begreppet ”politiska fångar” som vi är vana att tolka det. Var och en som döms till fängelse efter de lagar som vi i demokratisk ordning stiftat här i landet skulle på samma grunder kunna kallas politisk fånge, eftersom all lagstiftning är uttryck för en politisk vilja. Herr talman! Till slut: Så länge vi inte kan skapa fred utan vapen tvingas vi att försvara vår fred med vapen. Att bevara freden tror jag är ett bra sätt att spara människoliv och att undvika dödande.
Herr talman! Jag reagerar mot uttrycket ”godtyckligt”. Det har jag aldrig använt i debatten, utan vad jag påstått är att det är väldigt svårt för dem som är utredare att mäta samvetsnöden hos de ungdomar som med den lagliga rätten anger detta som skäl för sin vägran. Jag har inte sagt att de handlar godtyckligt, men det måste vara väldigt svårt att kunna mäta samvetsnöden. Ingen av oss, inte ens den senaste talaren, vill kanske överlåta åt någon annan människa att avgöra vår samvetsnöd. Men denna grupp människor blir utsatta för just detta att andra skall pejla djupet av den samvetsnöd de känner. Jag vill gärna påpeka vad jag sade vid ett tidigare tillfälle och nu säger om igen: Det var en svaghet att man särbehandlade Jehovas vittnen när vi antog den senaste lagen. Det är en ganska egendomlig företeelse i svensk lagstiftning.
Herr talman! Det var intressant att höra att herr Aulin har anknytning till civilförsvaret, där även jag arbetat. Jag har också träffat på många av värnpliktsvägrarna på civilförsvarsskolan i Rosersberg, i Revingeby och vid andra civilförsvarsanläggningar. Vi har också biståndsutbildningen i Sandö, där en del av värnpliktsvägrarna beretts sysselsättning. Jag anser inte att denna utbildning är ett särskilt lyckat tillvaratagande — Nr 31 av dessa värnpliktiga i civilförsvaret. Oftast får de ägna sig åt mycket handräckningsbetonade sysslor. Det borde finnas bättre sätt att tillvarata deras tjänstgöringstid än att plocka in dem där. Åter till det här med värderingar: Herr Aulin nämnde repliker från - Om ändring i någon paneldebatt. Jag tycker att det var ganska dåliga exempel. Och = vapenfrilagen, herr Aulin sade också själv tidigare att de flesta av dem som han träffat — m.m. i sin tjänstgöring var mycket positiva och fina människor. Uppfattningen att man hellre skulle ta fängelse än göra värnplikten därför att värnplikten är så dåligt betald, tror jag inte på något sätt präglar samtliga som det är fråga om. Sedan vill jag i likhet med herr Johansson i Skärstad påpeka att jag aldrig heller har hävdat att vem som helst skall kunna komma och säga: Nu vill jag inte göra värnplikten, så låt mig slippa det här. Jag är fullt medveten om att man måste ha någon form av prövningsförfarande som tar hänsyn till olika faktorer. Det är självklart, och det har jag heller aldrig ifrågasatt. När det gäller begreppet politiska fångar, herr Aulin, vill jag hänvisa till det citat jag tagit upp, där det uttryckligen står: ”Militärpliktiga personer —-—--.” Man kan inte jämföra och säga att det är samma sak med vilken lagstiftning i landet som helst. Det är skillnad här. Och det finns alltså internationella uttalanden som uttryckligen vänder sig mot detta - det kan man inte komma ifrån. Det är således dålig debatteknik att försöka säga att det är lika i alla sammanhang, för alla samhällsåtaganden. Så är inte fallet.
Herr talman! Till herr Johansson i Skärstad: Jag citerade ur interpellationen, där det står att ”enligt den s.k. vapenfrilagen sker en godtycklig bedömning.” Så säger ju herr Johansson själv i interpellationen. Och jag har alltså tolkat det som om herr Johansson också menade vad han skriver. Sedan säger herr Söderqvist att han är beredd att godta en prövning av djupet i samvetsnöden — så tolkar jag honom nu. Han säger samtidigt i sin interpellation att han vill avkriminalisera värnpliktsvägran. Men detta med prövning och straffpåföljd är väl vad herr Söderqvist menar med kriminalisering?
Herr talman! Uttrycket ”avkriminalisering” har jag aldrig använt i min interpellation, utan det är någonting som har kommit med vid rubriceringen. Det går bra att läsa interpellationen — där finns inte det uttrycket. Men åter till det här med självdeklaration: Det är klart att vi måste ha någon form av prövning. Och jag vidhåller, eftersom detta kommer att beröra en marginell grupp, att vi bör ha råd till ett ganska humant 19 och tolerant förfarande, kunna placera dessa människor på platser inom ramen för detta samhällsåtagande där vi kan dra nytta av dem. För faktum är ju, som jag har framhållit tidigare, att vi inte får någon nytta av dem i något fall när vi inte godtar deras vägran. Vi sätter dem i fängelse och får inte in dem i någon organisation där vi kan dra nytta av deras erfarenheter och kanske deras vilja att göra en insats även under ofred. Det kan behövas folk som inte håller i vapen då — det vet ju var och en. Herr Aulin borde också känna till detta med tanke på erfarenheterna av civilförsvaret. Det finns behov av sådana insatser, och möjligheterna till sådana borde vi ta till vara på ett mer positivt sätt än vad vi nu gör.